Herr talman! Eftersom jag sitter i skatteutjämningsutredningen är jag utomordentligt väl medveten om skillnaderna i skattekraft och åldersstruktur mellan olika kommuner. Därför tycker jag att ett förslag som det som framläggs i reservationen 1 a inte är tillräckligt — det behövs mer än så för att ge de kommuner som har en stor andel pensionärer och som har låg skattekraft erforderlig utjämning. Det är därför vi nu inte har velat ta ställning i denna fråga.

Herr talman! Det är många motioner som avgivits i denna fråga och som behandlas i detta betänkande. Men tyvärr är det inte många av dem som funnit nåd vare sig i civilutskottet eller i socialförsäkringsutskottets yttrande. Om motionerna tillstyrkts, hade många av samhällets bäst behövande fått ett litet tillskott till sitt kanske ibland rätt magra levebröd. I första hand tänker jag då på de pensionärer som borde kunna få bostadsbidrag efter det för dem förmånligaste systemet. I motionen 1974:33 föreslogs att folkpensionärer skulle få åtnjuta det bostadstillägg som för vederbörande var förmånligast. Boendeutredningen har i huvudsak anslutit sig till denna lösning. Svenska kommunförbundet anser att en pensionär måste ha rätt att söka bidrag enligt båda systemen. Trots orättvisorna, trots riksdagens uttalande om dessa 1975, trots boendeutredningens förslag i ärendet och trots remissinstansernas positiva yttranden över detta har utskottet inte varit berett att förorda en lösning. Eftersom antalet folkpensionärer som med nuvarande bestämmelser kommer att få lägre bostadstillägg vid likartade inkomstförhållanden är relativt litet, ca 30 000 personer, kan den ekonomiska aspekten knappast spela någon avgörande roll. Att vissa tekniska svårigheter väntas uppstå kan inte motivera att en grupp pensionärer ställs i ett oförmånligare läge än människor i produktiv ålder. Orättvisorna i de nuvarande skillnaderna mellan systemen gör att en ändring är angelägen. För många pensionärer med små sidoinkomster och ingen eller liten tilläggspension är möjligheterna att få KBT av stor betydelse. De inkomstgränser vid vilka tilläggen börjar avtrappas — 2 000 kr. för ensamstående och 1 500 kr. för gift pensionär — infördes år 1969. Sedan dess har inflationen urholkat värdet av det avdragsfria beloppet. Det är därför angeläget att inkomstgränserna höjs så att bostadstilläggens värde återställs. Pensionärernas riksorganisation gjorde en framställning till regeringen i frågan i december 1973. I framställningen föreslogs att de nuvarande beloppsnivåerna skulle fördubblas. Reglerna för bostadstillägg varierar starkt mellan olika kommuner. Kommuner med svagt skatteunderlag och ett stort antal pensionärer har svårt att ge sådana bostadstillägg som vore motiverade från rättvisesynpunkt. Det finns sålunda kommuner som ger bostadstillägg med ca 100 kr. i månaden, medan i andra kommuner tilläggen uppgår till betydande belopp och ofta täcker hela bostadskostnaden. Om staten gav ett generellt bidrag till kommunerna med ett visst belopp för varje bostadstilläggsberättigad, skulle det innebära en betydande stimulans för kommunerna att ge bostadstillägg som bättre knyter an till den verkliga kostnaden för en bostad av godtagbar standard på orten. Ett sådant bidrag skulle också medverka till att utjämna skillnaderna mellan kommunerna när det gäller utgående bostadstillägg. Reservationerna vid detta betänkande går nästan alla ut på att ekonomiskt göra det bättre för våra pensionärer. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1a, 4, 6 och 7.

Herr talman! Herr Hägelmark skall inte blunda för att det vi nu är redo att fatta beslut om innebär en överföring av ungefär en halv miljard kronor från människor som har det hyggligare ställt än de som kommer att få dessa pengar — alltså en inkomstutjämning. Det är inte bara fråga om en uppjustering med hänsyn till penningvärdeförändringen. Den halva miljarden skall ses emot att anslaget nu är 1,3-1,4 miljarder. Det är alltså fråga om ett rejält tillskott till dem i samhället som har svaga resurser för att de skall kunna leva hyggligare. Vi har varit helt eniga i utskottet och är det också i riksdagen om att regeringens förslag till förbättringar är bra. Mot det finns inga reservationer. Reservationerna tar upp frågor som ligger i en litet oklar framtid. Framför allt är det oklart vad man vill och vad man menar med sina reservationer. Man har nu — detta speciella år — tagit ut det ”gottaste”, det som smakar bäst, och försökt ge intryck av att det är konkreta förslag man lägger fram. Man har tagit upp resonemang som förs i bostadsutredningarna, vilkas förslag utgör en del av grunden för propositionen. Det gäller frågan om samordning av de olika bidrag som nu utgår till betalningssvaga familjer eller ensamstående, till handikappade och till pensionärer. Tanken hos bostadsutredningarna var att man skulle få ett enhetligt system. Jag vill alldeles klart deklarera att jag personligen är mycket angelägen om att vi i det här huset skall verka för ett enhetligt system med bostadsbidrag, oberoende av vilken orsaken är till att bostadsbidrag behöver utgå. Utredningarnas tanke att ta ett första steg genom att bjuda valfrihet för pensionärer och andra betalningssvaga var ett försök att påvisa bristerna i de nuvarande systemen och att anvisa en praktisk lösning. Men vi var realister på den punkten, vilket reservanterna inte är. Eftersom dessa bidrag utgår från två olika håll — från staten och från kommunerna; kommunerna har den tyngsta bördan för de sammanlagda bidragen — ansåg vi att man först måste lösa frågan hur bördorna skall kunna omfördelas mellan kommunerna och staten. Det är en fråga som bostadsutredningarna inte kunde ta ställning till, utan den behandlas av kommunalekonomiska utredningen och vid förhandlingar mellan sta Denna fråga hade bostadsutredningarna alltså inte att behandla, utan den måste lösas på annat sätt. Men den saken har reservanterna glatt gått förbi — jag höll på att säga med den ansvarslöshet som reservanter kan tillåta sig; det ställs inte samma krav på ett reservationsförslag som på ett förslag från utskottsmajoriteten, vilket riksdagen skall grunda sitt beslut på. Och den frågan måste lösas innan man går vidare. Det är många problem som måste klaras av när det gäller fördelningen av belastningen på staten och kommunerna. Dessa problem måste lösas i ett sammanhang, och det har gjort att man nu inte kunnat lägga fram något förslag på den punkten. Jag beklagar det i allra högsta grad, men den verkligheten måste man acceptera. Får jag ta upp ett ord som skapat oreda i diskussionen, nämligen ”grundbidrag”? En rad reservanter yrkar att staten skall utbetala grundbidrag till kommunerna för den kostnad dessa har för bostadsbidrag till pensionärerna. I bostadsutredningarna talade vi också om grundbidrag. Detta är dock ett helt annat grundbidrag. På den punkten föreligger det tydligen en del missuppfattningar. Det grundbidrag som reservanterna talar om, och som inte innehåller några klara restriktioner, innebär att man överför pengar från staten till kommunerna. Det kanske i och för sig är behövligt, men detta innebär inte någon som helst garanti för att det blir bättre villkor för pensionärerna i kommunerna. Det finns kommuner som i dag inte betalar upp till 400 kr. i månaden i bostadsbidrag till pensionärerna. I sådana kommuner skulle naturligtvis pensionärerna få en förbättring. Men i alla de andra kommunerna händer inte någonting mer än att kommunernas ekonomi förbättras — och det kan som sagt i och för sig vara bra — medan statens ekonomi belastas med motsvarande belopp. Det anges inga siffror annat än i kommunisternas reservation, där man föreslår 500 kr.

Frågan om fördelningen av kostnadsbelastningen mellan stat och kommun skall lösas i seriösare sammanhang än under täckmantel av att klara pensionärernas bostadskostnadsfråga. Det vore bra om man klarade ut det begreppet. En annan sak som är genomgående i flera reservationer är samordningen av bidragen. Jag trodde först att man medvetet dolde verkligheten, därför att det är bekvämt att göra det och låtsas att man inte ser helheten. Men när fru Troedsson nu i sitt anförande beskrev bostadsutredningarnas förslag, förstod jag att det måste föreligga en missuppfattning av vad utredningarna föreslagit. Det var alltså felaktigt att, som fru Troedsson sade, bostadsutredningarna föreslagit ett tak på 400 kr. för pensionärerna. Jag känner inte igen det, och jag har ju varit med i utredningarna. Vad utredningarna kommit fram till finns i tryck, så det kan kontrolleras —- det är väl det enklaste. Vad utredningarna föreslog var en praktiskt framkomlig väg till valfrihet för pensionärer och andra mellan olika system. Då ansåg utredningarna att kommunen skulle vara skyldig att betala ut minst 400 kr. i månaden för att de i kommunen boende pensionärerna skulle få valfrihet. Annars kunde effekten bli — om full valfrihet fanns — att man på sikt tog bort behovet av kommunala bostadsbidrag, eller KBT som termen lyder. Så fula tankar får man inte hysa, men effekten kunde bli den och det ville man skapa garantier mot. Även dessa 400 kr. kunde vara betungande för vissa kommuner med stor andel pensionärer och svag betalningsförmåga. Vi ansåg att innan man ålade kommunerna skyldigheten att ge sina invånare den rättighet som vi föreslog borde förhandlingar äga rum mellan staten och kommunerna. Detta var alltså tanken i det här systemet, och det är något helt annat än det grundbidrag som har samma term i sig och som reservanterna talar om. Jag tror att det är viktigt att det påpekas här. Vi tycker att det är synd att man inte kan lösa frågan praktiskt för pensionärernas skull. Sedan må stat och kommun slita tvisten sinsemellan om vem som skall bära bördan. Herr Claeson sade några ord som gjorde mig väldigt glad när han började tala om generella eller behovsprövade bidrag. Jag tänkte att nu hyfsar han sitt inlägg från förra bostadsdebatten. Det första han sade tyckte jag var en snygg hyfsning, för då erkände han att vi inte kan komma ner till så låga bostadskostnader att alla kan klara dem oavsett om de har en låg betalningsförmåga, vilket många har i det här samhället samtidigt som de har behov av en stor bostad. Det sade alltså herr Claeson till en början, men sedan återföll han i sina gamla maner och talade om att det är för profitörerna på byggmark och bankkapitalisterna som bostadsbidragen utgör en garanti. Det första herr Claeson sade tydde på ett tillfrisknande, men sedan fick han ett återfall i gamla åkommor. Detta med en nedre hyresgräns som nu genomföres innebär ingen försämring för någon. Herr Claeson har ju själv påpekat att vi fått hyresförändringar. Inkomstförändringarna gör dessutom att gränsernas förflyttande blir en naturlig följd. Man förbättrar för den stora gruppen barnfamiljer som får en lägre hyresgräns och därmed ett större underlag för det statskommunala bostadsbidraget. Det betyder ett annat innehåll i de framtida bidragsvillkoren jämfört med vad som har gällt hittills. När det gäller åldersgränsen är det klart att man kunde ha gjort som kommunisterna och sänkt den till 17 år. Nu har man gått ner från 20 till 18 år som den undre gräns då man blir bidragsberättigad. Men frågorna är föremål för belysning i det studiesociala sammanhanget. Man bör ha ett visst samband mellan olika villkor, och det gör att man kanske får vänta litet grand med ytterligare reformer på den punkten. Beträffande inkomstgränserna, som fru Troedsson tog upp, vill jag inte säga mer än att det här och i andra sammanhang har pekats på de väldiga bristerna. Vi har ingen bra mätare på människors betalningsförmåga. Utredningen har gjort en grundlig belysning av de kunskaper man har på det här området och försökt hitta någon väg ut ur dilemmat, som många andra försökte tidigare, men kom inte fram till något riktigt bra. Frågorna är därmed inte avförda, det pågår en socialpolitisk samordningsutredning. Eftersom dessa mått bör vara giltiga inte bara i ert sammanhang får man väl vänta litet med en omprövning, så att resultatet kan gälla ett större område. Jag kan inte få i min hjärna varför man nu skall göra ändringar för dem som kan ha underhållsbidrag eller bidragsförskott. Det är oftast människor med mycket små ekonomiska resurser, och för dem skall man alltså lägga dessa bidrag till inkomsten för att på så sätt kunna minska bostadsbidraget. I de motioner som utgjorde underlag för reservationen fanns något som hette studiebidrag medtaget. Det är en tanke som jag tycker hade varit värd beaktande. Det var i moderaternas motion, om jag inte minns fel. Jag ber i så fall om ursäkt. Den tanken försvann i reservationen. Det hade varit något så när rättvist om man tagit med studiebidragen. Felaktigheterna i de nuvarande reglerna ligger inte främst bland dem som har bidrag utan på andra områden. Och att då ge sig till att ändra förhållandena för dem som behöver pengarna bäst tycker jag är stötande. Min taletid är därmed ute och jag vill sluta med att yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall bara upprepa att vi är eniga om höjningar och förbättringar i det föreliggande förslaget. Jag är naturligtvis glad att höra herr Bergman i Göteborg säga att vi måste arbeta för att få ett enhetligt system. Det problemet måste helt enkelt lösas. Men jag kan inte komma ifrån att vi i avvaktan på det enhetliga systemet, som det naturligtvis tar viss tid att få fram ett beslut om, bör kunna göra dessa små ändringar och förbättringar för pensionärerna. Jag tänker då på samordningen av de olika bidragssystemen, som är utredd. Jag finner det stötande att vi inte kan besluta om detta och att vi skall låta pensionärerna vara i en sämre situation än yngre personer i samma ekonomiska läge. Jag tycker också att det s.k. grundbeloppet till kommunerna skulle kunna vara ett steg på vägen. Det är att misstro kommunerna när man säger att man inte vet vad de kommer att göra med de här pengarna. Det betyder bara, säger herr Bergman, att vi slussar ut pengar till kommunerna utan att veta vad de kommer att använda dem till. Har man så stor misstro mot kommunerna kan vi ju här i riksdagen besluta om sådana regler som garanterar att pensionärerna får de här pengarna.
Herr talman! Jag vill med anledning av det herr Bergman i Göteborg sade påpeka att när vi i reservationen tagit upp olika frågor är det inte, som herr Bergman uttryckte det, bara för att ta något av det ”gottaste” i sammanhanget. Jag vill erinra om att för vänsterpartiet kommunisternas vidkommande är detta inte några nya förslag. Det är förslag som vi lagt fram år efter år och som vi nu upprepar då regeringen lagt en särskild proposition beträffade ändrade regler för bostadstillägg. Vi menar allvar med våra förslag och reservationer, vilka skulle innebära lättnader för kommunerna men framför allt för pensionärer, ungdomar och låginkomsttagare. Herr Bergman i Göteborg anmärkte också på att jag hade återfallit i, som han uttryckte det, gamla åkommor när det gällde profitintressen osv. på bostadsmarknaden.

När det gäller den nedre hyresgränsen kan det tyckas att det inte är någon stor fråga i och för sig om vi skall bibehålla 300 kr. som nedre gräns. Herr Bergman säger att det har ju skett hyreshöjningar sedan den här gränsen fastställdes. Det var f. ö. 1974. Men över huvud taget finns det ju ingen anledning att höja gränsen, när det trots allt finns många människor som, om den nedre gränsen låg kvar vid 300 kr., skulle få visst bostadsbidrag men går miste om det med den 50 kr. högre gränsen.

Herr talman! Jag vill bara kort säga till fru Olsson i Hölö att det innebär inga små justeringar om man erbjuder valfrihet för pensionärer att välja mellan olika bidragssystem. Det uppfattar jag som en stor sak, och det gjorde man också inom utredningarna. Jag väntade mig just invändningen om misstro mot kommuner. Jag försökte själv avhålla mig från att breda ut mig på den punkten. Men kommunalmän är ju inte annorlunda än vi här. Några av oss fungerar ibland som kommunalmän, och då utnyttjar vi de möjligheter som finns. Det behöver inte innebära att vi försämrar för folk utan bara att vi kanaliserar pengarna på olika sätt. Det är 3-4 miljarder som staten skulle överföra till kommunerna. Menar man något med grundbidraget skulle man kunna använda de pengarna mycket effektivare för folkpensionärerna. När jag talade om det ”gottaste” tänkte jag inte på herr Claeson, det skall jag villigt erkänna, utan jag tänkte på andra, och det tror jag också att herr Claeson kunde förstå. De olika hyresgränser som har funnits för ensamstående och för andra hushåll var ju en oförklarlighet, som man måste ändra på. Och den frågan löste man som jag tycker på ett elegant sätt, så att man inte försämrade för någon men kunde förbättra för den stora grupp som kanske har de största behoven.
Herr talman! Herr Bergman i Göteborg menar att jag har missuppfattat boendeutredningen. Det kanske var herr Bergman som missuppfattade mig. Jag tog fram exempel som utgick ifrån det lägsta belopp för taket för kommunalt bostadstillägg, som kommunerna själva förutsattes bestämma. Herr Bergman anmärkte på att vi inte har tagit med studiebidragen när det gäller översyn av inkomstreglerna. Men såvitt jag förstår är det väl den grupp som skall titta över denna fråga obetaget såväl att se över studiebidragen som att föreslå ytterligare förbättringar när det gäller inkomstbegreppet. De förslag som läggs fram skall ju ändå underställas 1976/77 års riksdag. Vidare sade herr Bergman att man i såväl utredningen som betänkandet hade erkänt brister när det gällde inkomstprövning och andra regler. Men man har — det var det jag fann så anmärkningsvärt — i betänkandet över huvud taget inte tagit upp påpekandet i en av de moderata motionerna om de orimliga marginaleffekter som blir följden av det här förslaget. Jag utgår från att herr Bergman i Göteborg håller med mig om att det måste vara fullständigt orimligt att det fört.ex. egenföretagare med flera barn — även med de regler som föreslås i den just framlagda propositionen — skall vara fullkomligt omöjligt att förbättra inkomsten över 50 000 kr. ; marginaleffekterna blir över 100 96. Det är sådana effekter som jag tycker att det är mycket viktigt att man tar hänsyn till och gör allt för att försöka undvika.
Herr talman! Jag är mycket glad om fru Troedsson tror att jag missuppfattat henne. Jag var inte ensam om det. Fru Dahl kom rusande till mig ögonblickligen och påpekade vad fru Troedsson sagt —- och hon hade uppfattat det på samma sätt som jag. Eftersom fru Dahl varit med i utredningsarbetet och har större ansvar för det än jag har tror jag inte att det var en missuppfattning. Vi har inte föreslagit något tak för pensionärerna utan vi har krävt att kommunerna skall betala minst 400 kr. — för att pensionärerna skall få rätt till valfrihet. Om fru Troedsson kallar det för tak skall hon nog inte lägga sig i frågor som har med bostadsbyggandet att göra. Vidare vill jag bara påpeka att jag var ledsen att inte moderatkravet - om jag nu hade rätt — beträffande studiebidragen var med i reservationen.

Herr talman! Får jag till att börja med, med anledning av den senaste replikväxlingen, säga att jag uppfattade fru Troedsson på precis samma sätt som herr Bergman i Göteborg gjorde. Och fru Troedsson upprepade ju uttrycket ”tak” i sitt senaste inlägg. Jag vill verkligen understryka att vad utredningen föreslog — av två skäl — var en lagfäst miniminivå, som kommunerna inte skulle få underskrida. Det ena skälet till att vi föreslog det var omsorgen om pensionärerna — önskan att skapa en grundtrygghet över hela landet. Det andra skälet var att det här förslaget var en förutsättning för att man också skulle kunna göra det möjligt för den grupp som -— det är vi alla medvetna om — i dag kommer i kläm mellan systemen att välja mellan de system som i varje enskilt fall skulle slå ut bäst. Det förslag som utredningen lade fram är inte det som återkommer i reservationerna. Det är detta —- jämte det förhållandet att man inte har lyckats klara ut frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun och finansieringsfrågan — som gör att vi inte kan nå en lösning i detta sammanhang. Det var också vad utredningarna sade: En förutsättning är att man lyckas klara finansieringsfrågan och frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Vi hoppas alla att det skall hända någonting som löser de här problemen så snart som möjligt. Men en seriös politiker måste ändå veta att man i ärenden som med stora belopp berör frågan om kostnadsfördelning mellan stat och kommun inte kan förbigå det faktum att den problematiken måste få en konkret lösning. Det finns inget förslag till hur det skulle ske i hithörande reservationer. Det tycker vi faktiskt är litet anmärkningsvärt. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang gärna ta upp en aspekt som inte har kommit fram i dagens debatt men som jag ser som mycket viktig. Bostadsbidraget är ett viktigt inslag i den sociala bostadspolitiken. Det har det syftet att göra det möjligt för alla att oberoende av inkomst och försörjningsbörda ha den bostad de behöver. Men det är också ett mycket viktigt inslag i familjepolitiken — åtminstone för oss socialdemokrater. Vi har ju ett familjepolitiskt program som riktar in sig på tre typer av åtgärder: för det första en utbyggnad av barnomsorgen i vid bemärkelse, för det andra förändringar i arbetslivet, som underlättar för föräldrar att kombinera rollen som förälder med ett yrkesarbete, och för det tredje en utbyggnad av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Vi vill koncentrera det ekonomiska stödet till barnfamiljerna och utnyttja resurserna dels till barnbidragen, dels till en utbyggnad av bostadsbidragen, dels också till en utbyggnad av föräldraförsäkringen. Detta var tre punkter i det åttapunktsprogram för familjepolitiken som den socialdemokratiska partikongressen antog i höstas. De andra fem punkterna berör i stor utsträckning barnomsorgen, boendemiljön, föräldrautbildningen, skolan och fritiden. Också på de områdena har vi nu under våren i riksdagen fått behandla stora reformförslag. Den proposition om bostadsbidragen som vi behandlar i dag är alltså ett viktigt led i förverkligandet av vårt familjepolitiska program. Vi ser den som särskilt betydelsefull därför att den har en sådan inriktning till skillnad mot andra förslag som har förekommit i den familjepolitiska debatten — att den dels skall garantera barnfamiljerna den goda bostad de behöver, dels rikta stödet till dem som bäst behöver det. Ur för delningspolitisk synpunkt är alltså bostadsbidragen överlägsna t.ex. vårdnadsbidrag. De förslag om vårdnadsbidrag vi har fått ta ställning till i den offentliga debatten har ju varit så utformade att den som tjänar mycket pengar får behålla mer av det än den som tjänar litet pengar. När det gäller bostadsbidragen är effekten den motsatta.

Det är mycket få av dessa familjer som har barn under tre år. Bostadsbidragen utgår under barnens hela uppväxttid och dessutom vid behov till låginkomsttagare utan barn. Vi ser alltså detta som ett mycket viktigt inslag i det familjepolitiska stödet till barnfamiljerna. Jag kan erkänna att det, som utförligt har beskrivits i utredningarna, är synd att vi inte har några goda inkomstprövningsmetoder i dagens läge och att det också finns problem med marginaleffekterna. Samtidigt är det, som utredningarna påvisat, inte möjligt att lösa dessa problem om man inte ser dem i det stora sammanhanget, dvs. mot bakgrund av andra bidragsformer och av skattesystemet.

Får jag, herr talman, sedan ta upp en särskild fråga? Jag är mycket glad över att utskottet har ställt sig bakom förslaget från utskottets ordförande i motionen 2340 om att också föräldrar som inte har sina barn stadigvarande boende hos sig skall kunna få bostadsbidrag. Detta var en fråga som vi och inte minst jag själv fäste stort avseende vid i utredningsarbetet. Det är betydelsefullt att den löses om man skall kunna göra det möjligt för båda föräldrarna, när dessa inte lever samman, att ha en god kontakt med sina barn. Jag tror också att den är betydelsefull därför att den förälder, och ofta är det ju fortfarande mannen, som inte har vårdnaden om barnen inte sällan befinner sig i en social riskzon. Jag tror att innehavet av en god bostad kan underlätta för den här kategorin att skapa ett eget hushåll och att bygga upp en ny tillvaro för sig. Därför tycker jag att det är bra att utskottet i detta fall har ställt sig bakom motionen. Får jag till sist säga några ord om behovet av en samordning på sikt och om en förenkling av administrationen på det här området? Det är i och för sig inte konstigt att vi i dag har så skilda system med så olika regler på det här området, eftersom systemen från början har vuxit fram successivt och med helt olika bakgrund. Bostadsbidragssystemen upp visar i dag stora olikheter, och det är också, som människorna upplever — Nr 121 det, ganska mycket administrativt krångel förenat med bostadsbidrags Fredagen den systemen och ansökningsförfarandet. Därför är det angeläget att vi ar = 7 maj 1976 betar systematiskt för en samordning på sikt av bostadsbidragssystemen och att vi steg för steg försöker få till stånd en sådan samordning. Bostadsbidrag Den kan inte åstadkommas plötsligt just därför att systemen är olika sinsemellan och därför att KBT-systemet dessutom är så olika från kommun till kommun. Det gäller ju inte bara utgående bidragsbelopp utan också andra saker.

Detta bör — enligt vad utredningarna anfört — vara möjligt bl.a. mot bakgrund av befintliga registeruppgifter.” Jag delar den uppfattningen, och jag hoppas att det inte skall dröja länge innan en annan ordning i det här avseendet kan förverkligas.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
Herr talman! Herr Bergman i Göteborg och fru Dahl har blåst upp en storm i ett vattenglas om begreppet tak. Med tak menar man ute i kommunerna det högsta belopp som en pensionär kan få i bostadstillägg i den kommunen, innan avtrappningsregler och sådant sätts in. Jag sade uttryckligen, vilket också kommer att framgå av snabbprotokollet, att de här utredningarna har föreslagit att taket för kommunalt bostadsbidrag för pensionärer skulle sättas till minst 400 kr. i månaden. Så var det med den saken. Sedan sjöng fru Dahl en bostadsbidragens höga visa och sade att bostadsbidragen var ofantligt mycket bättre än vårdnadsersättning. Men för oss, herr talman, är det inte fråga om alternativ. Vi är helt med på att man skall ha bostadsbidrag. Vi vill t.o.m. att de skall utformas bättre än vad som föreslagits i propositionen. 9” Men det räcker inte med detta. Bostadsbidragen trappas ju av — framför allt i litet större barnfamiljer — redan innan barnfamiljerna uppnått ens existensminimum. För att på alla sätt ge även familjer med låga inkomster så rimlig valfrihet som möjligt vill vi dessutom införa en vårdnadsersättning, i första hand för barn under tre år.
Herr talman! Jag är mycket förvånad över fru Dahl, som försöker blåsa till strid när vi behandlar ett utskottsbetänkande där vi är helt eniga om utbyggnaden av bostadsstödet. Jag kan vara enig med fru Dahl också om åtgärder härutöver för barnfamiljerna, ökat ekonomiskt stöd och utbyggnad av barntillsynen. Men jag vill också som fru Troedsson säga att det inte finns något som helst motsatsförhållande mellan bostadsbidrag och vårdnadsbidrag. När vi från centerpartiet för fram kraven på vårdnadsbidrag ser vi det närmast som en ersättning för den kortare arbetstid som vi fordrar att småbarnsföräldrar skall få laglig rätt till. Vi ser det som en ersättning för att vårda barn, en ersättning för ett arbete. Och eftersom ersättningen också skall beskattas så bortfaller detta med att ersättningen gynnar människor med den bästa ekonomiska situationen. Av någon anledning som man bara kan gissa sig till vill socialdemokraterna inte ens diskutera förslaget om sex timmars arbetsdag. Om man skall gissa varför, så är det väl därför att socialdemokraterna är så splittrade i denna fråga att de inte vill fatta några beslut. Men än en gång, jag är mycket förvånad över att fru Dahl försöker blåsa till strid när vi har ett enigt utskottsbetänkande.
Herr talman! Jag delar inte fru Dahls beskrivning av vårdnadsbidraget. Jag vill dock inte uppta kammarens tid med att diskutera detta bidrag, som jag tycker ligger utanför det ärende som vi nu behandlar. Jag hänvisar till vad min partikamrat herr Romanus utförligt redovisade i kammaren i går.
Herr talman! Först vill jag konstatera att det som fru Troedsson sade nu bekräftar att det på något sätt måste ha varit en begreppsförvirring, för det är det ju att kalla en miniminivå för ett tak. Sedan kanske vi kan lämna den frågan. Jag vet inte varifrån man får intrycket att jag skulle vilja blåsa till strid när jag anför det som för oss är väsentligt att säga i sammanhanget, nämligen att bostadsbidraget för oss är ett viktigt inslag i det ekonomiska stöd som vi vill ge till barnfamiljerna och i vårt familjepolitiska program. Det är faktiskt så att jag inte är ensam här i kammaren om att ha diskuterat hur den sammanlagda effekten blir av olika bidrag och skatteregler. I den här debatten har bl.a. fru Troedsson gjort det. Det förhåller sig ju så att man naturligtvis måste diskutera alternativa användningar — Nr 121 av de resurser som kan ställas till förfogande. Vårt förslag är så utformat Fredagen den att vi vill styra resurserna till de familjer som bäst behöver dem, inte 7 maj 1976 minst med hjälp av bostadsbidragen. Man kan aldrig komma ifrån att det vårdnadsbidrag som centern och = Bosiadsbidrag moderaterna föreslår är så utformat att med skatteoch marginaleffekter när det gäller bostadstillägg en höginkomsttagare får behålla mycket mer av det bidraget än vad en låginkomsttagare får. Det är möjligt att ni inte alls har tänkt på den här effekten. Men de facto är det så att en 100 000-kronors-inkomsttagare får behålla 618 kr. i månaden, att en familj med hälften så stor inkomst, 50 000 kr., får behålla 483 kr. i månaden och att en ensamförälder som tjänar 40 000 kr. om året får behålla 221 kr. i månaden. Detta är ju ändå fakta som man inte kan komma ifrån. Då kan ni naturligtvis säga att det är det här usla skattesystemet med sina marginaleffekter — och marginaleffekterna i bostadstilläggen — som bär skulden till detta. Men man kan väl inte sitta på två stolar på en gång. Man måste se till vad familjen får netto i sin hand. Och med det förslag till vårdnadsbidrag som ni lagt fram får alltså den som tjänar litet och har stora behov mindre i sin hand än den som inte har så stort behov av det här stödet.
Herr talman! Jag tror att fru Dahl försöker bevisa litet för mycket. Det exempel som fru Dahl drar i varenda debatt som jag hört fru Dahl delta i på sistone, om hur mycket som blir kvar av vårdnadsersättningen, är just en konsekvens av att bostadsbidragens utformning lämnar åtskilligt övrigt att önska.

Herr talman! Men det är ju just en sådan utformning som vårt förslag till bostadsbidrag har, till skillnad mot förslaget till vårdnadsersättning. För att man skall få en samlad lösning måste vi avvakta arbetet i skatteutredningen och i den socialpolitiska samordningsutredningen. Innan dessa utredningar har lagt fram sina förslag och vi har fattat beslut på grundval av dem så måste vi lägga förslag som utgår från dagens verklighet. Vi har då lagt fram förslag som gynnar dem mest som har de lägsta inkomsterna och den största försörjningsbördan. Men ert vårdnadsbidrag bortser ju helt från detta, vare sig ni har glömt bort att tänka på det eller har struntat i att det har blivit sådana här effekter.

I Herr talman! I detta betänkande från civilutskottet behandlas bl.a. motionen 1975/76:2342, som jag har väckt tillsammans med några cen 95 terkolleger. I denna motion redovisar vi bl.a. att Hyresgästernas riksförbund i sitt remissyttrande över utredningsförslaget hävdade att relationen mellan inkomst och hyra, dvs. hyresprocenten efter bidrag, bör vara lägre ju fler barn som finns i hushållet, lägre för hushåll med två vuxna än för hushåll med en vuxen samt lägre ju lägre inkomsten är. Föreningen Familj och rätt har i sitt remissyttrande varit inne på precis samma tankegångar. Departementschefen har på flera punkter frångått utredningens förslag, och man kan därför undra om han har tillgodosett bl.a. HSB:s önskemål. Det skulle man kunna tro när man läser vad han själv skriver i propositionen. Han framhåller att syftet med en inkomstprövning av bostadsbidragen är att anpassa bidragen till hushållens ekonomiska bärkraft. Men tyvärr finner vi i likhet med exempelvis föreningen Familj och rätt att propositionens förslag inte tillgodoser detta syfte. Tvärtom torde man kunna hävda att förslaget direkt gynnar familjer med bättre bärkraft, eftersom man inte gör någon åtskillnad mellan familjer med en eller två vuxna. Vi är väl medvetna om att en millimeterrättvisa knappast kan åstadkommas utan enorma administrativa kostnader. Men nog måste hyresbetalningsförmågan vara avhängig av hur många personer som skall leva på den aktuella taxerade inkomsten.

Vad vi har resonerat om är betalningsförmågan. Att — som departementschefen och som nu också utskottet gör — helt bortse från om det är fyra eller tre personer, alltså en person mer eller mindre, som skall leva på en angiven taxerad inkomst vid en och samma hyresnivå leder till direkta orättvisor. Därtill kommer att det här förhållandet egentligen stimulerar till den form av skenbosättning som tyvärr florerar — antagligen mest i storstäderna — för att man skall få högre bostadstillägg än man egentligen är berättigad till. Två ogifta föräldrar bor i verkligheten tillsammans, men ofta anger mamman att hon bor ensam med sitt barn i den aktuella lägenheten och får då bostadstillägg med hänsyn till sin egen inkomst och till den hyra det gäller. Fadern mantalskriver sig antingen hos sina föräldrar eller i ett rum någonstans ute på staden, trots att han i verkligheten bor ihop med modern. Han får då rätt att göra avdrag för underhåll till eget barn. Jag är medveten om att en ändring av bidragsbestämmelserna i den riktning som vi föreslagit i motionen ingalunda eliminerar dessa ojusta åtgärder, som naturligtvis utskottet ingalunda ställer sig bakom. Men jag menar att enligt våra förslag blir det mindre lönsamt att göra sådana här transaktioner, och därmed borde ett system av detta slag också verka i viss mån återhållande. Nu skriver utskottet: ”Som ovan framgått utreds frågan om ett enhetligt begrepp vid inkomstprövning.” Jag får väl ställa mina förhoppningar till att man i det sammanhanget ser över dessa be stämmelser och försöker skapa litet större rättvisa olika grupper emellan. Jag har för dagen inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Folkpartiets föregångare tog på sin tid initiativ till och medverkade aktivt till genomförandet av folkpensioneringen. Folkpartiet har sedan dess fullföljt de goda traditionerna och konsekvent arbetat för förbättrade villkor för pensionärerna. Under senare år har kontinuerligt väckts ett antal motioner från vårt håll i detta syfte, och glädjande nog kan man också konstatera att en del av dem så småningom vunnit allmän anslutning och kunnat leda till beslut i riksdagen. Samma intresse och arbete från vårt håll gäller även barnfamiljerna och deras förbättrade villkor. Men att mycket återstår att förbättra visar sig ju på de här områdena genom det stora antal motioner som har väckts i föreliggande ärende och sedan följts upp genom anmälan av avvikande meningar och avgivande av reservationer. Inflationen har här såväl som på andra områden där det gäller pengar och ekonomi ställt till med bekymmer och problem, försämrat villkoren och urholkat gällande förmåner för de nämnda kategorierna. Med den snabbare utveckling inflationen haft under senare år har ju dessa bekymmer och problem ytterligare ökats. Detta gäller så gott som alla de frågor som föranlett avvikande meningar vid socialförsäkringsutskottets yttrande till civilutskottet och som tagits upp i reservationer till civilutskottets betänkande. Med detta vill jag även deklarera, herr talman, att jag vidhåller den inställning som jag givit uttryck åt i den med 6 betecknade avvikande meningen vid socialförsäkringsutskottets yttrande. Jag kommer att rösta för reservationen 5 vid civilutskottets betänkande, i vilken mina tankegångar följs upp, trots att det inte finns något folkpartinamn på den. Sakfrågan har ju belysts i tidigare inlägg, varför jag avstår från att upprepa synpunkterna. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 1 a, 4,5, och 7;

Herr talman! Jag vill börja med att något kommentera reservationen 1, även om den har varit livlig debatterad tidigare. Reservationen handlar om ett gammalt vpk-krav som nu har vunnit terräng. Jag har själv sex år i följd varit med om att motionera i den frågan, och jag har talat för den, men först under det senaste året har förslaget vunnit fler anhängare här i riksdagen. Tyvärr har det inte blivit någon majoritet för förslaget, men behandlingen har ändå delvis nu blivit en framgång, och efter fru Troedssons inlägg förstår jag inte varför moderaterna inte har kunnat ställa sig bakom kravet. Fru Troedssons argumentation gick ju ut på att statsbidrag till pensionstillägg också ger de rika kommunerna mer pengar, vilket är överflödigt. Hon menade vidare att det behövs kraftigare åtgärder. Men det bästa behöver ju inte vara det godas fiende. Det är klart att kommuner med många pensionärer får mera bidrag, men det måste ju verka i rätt riktning. Utskottets vice ordförande herr Bergman i Göteborg kommenterade reservationen, och jag kan delvis ge honom rätt. Han menade att statsbidraget bara kan bli ett allmänt kommunalekonomiskt stöd, och då är det inte så angeläget. Man kan använda pengarna på bättre sätt, om man verkligen vill hjälpa folkpensionärerna. I våra reservationer har vi kanske inte i vpk framhållit tillräckligt starkt att ett statsbidrag till kommunerna för kommunalt bostadstillägg måste knytas an till ett krav om lägsta nivå på det kommunala bostadstillägget för pensionärerna. Vi har tidigare alltid kopplat samman de två kraven att man dels skall stärka kommunernas möjligheter att betala ut kommunalt bostadstillägg till pensionärerna, dels att det måste vara en god lägsta nivå på de bidrag som utgår. Slutligen också några ord om reservationen 6, som man tidigare här både har talat om och yrkat bifall till. Den handlar om att förbättra för pensionärer med begränsade sidoinkomster. De begränsningar som där finns, 2000 kr. för ensamstående och 1 500 kr. för gift pensionär, infördes 1969. De är nu helt otidsenliga. Därför handlar det nu om att förbättra marginaleffekterna. Och efter allt tal och alla skriverier i olika tidningar om de effekterna förstår jag inte att inte övriga partier kan stödja det kravet. Det är ju inga marginaleffekter som gäller höga inkomsttagare utan det är fråga om helt vanliga biinkomster som pensionärer kan ha. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen 6.

Herr talman! Den jordförvärvslag som genomfördes 1965 under mycket stort motstånd från centern blev aldrig någon riktig fullträff. Tvärtom har vi alltmer smärtsamt erfarit att en hel del av de effekter som centern den gången varnade för också blev följden av lagens genomförande. Jag lyssnade med ett visst intresse till en del kommentarer som jordbruksministern gjorde i Sveriges Radio i söndags morse beträffande de förväntningar med vilka man motser den nu sittande jordförvärvslagsutredningens betänkande. En del av uttalandena förvånade mig, men av tidsskäl skall jag inte ta upp dem nu. 1965 års jordförvärvslag fick en så ofördelaktig effekt på prisnivån för mark att konsekvenserna för unga jordbrukares möjligheter att skaffa mark blev rent av förödande. Detta var naturligtvis orsaken till att departementet för ett par år sedan tillsatte en utredning som skall se över den här lagstiftningen. Utredningen har fått mycket vida direktiv. Trots det har en lång rad motioner framfört synpunkter på vad som borde hända med jordförvärvslagen och vad som borde hända under den tid som utredningsarbetet pågår. Jag skulle för tids vinnande bara vilja säga att motionerna omspänner ett mycket stort fält, t.ex. införande av markägande genom aktier, samråd mellan kommun och lantbruksnämnd i samband med markförvärv och arrendatorers optionsrätt. De motioner som tidigare behandlats i riksdagen och som på utskottets förslag överförts till utredningen har vi funnit vara besvarade med denna åtgärd. Nu finns det ytterligare något halvt dussin motioner som utskottet tycker har kommit med nya vinklingar och bedömningar av problemet. — Nr 121 Utskottet har därför föreslagit att också de motionerna skall överlämnas Fredagen den till den sittande jordförvärvsutredningen. 7 maj 1976 Om det som jag nu sagt har utskottet varit enigt, men på en punkt — om vad som skall hända med fjärde paragrafen andra stycket, punkten = Jordförvärvslag 1 i den nya jordförvärvslagen — råder det delade meningar. Det är den = stiftningen paragraf som, när jordförvärvslagen togs 1965, egentligen innebar den gamla bolagsförbudslagens upphävande. Med stöd av den paragrafen sker det nu markförvärv som har oroat en rad motionärer. De har då velat tänka sig den lösningen att man under utredningsarbetets gång skulle skapa ett provisorium och upphävde bestämmelsen i 4 § första stycket, punkt 1. Det är i stort sett detta som reservationen till betänkandet nr 36 handlar om.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

Herr talman! För oss som representerar moderata samlingspartiet är det något av en huvudfråga i vår ideologiska strävan att garantera den enskildes rätt att äga och bruka mark. Det finns ju en jordförvärvslagstiftning här i landet, och vi är också väl medvetna om att förvärvet av jord måste regleras. Vi vet också, vilket bl.a. framgått av utskottsordförandens inlägg, att det f.n. råder vissa missförhållanden på det här området genom att konkurrensen blivit snedvriden. Det innebär i många fall utomordentliga svårigheter för aktiva jordbrukare att konkurrera som köpare. Grunden till detta kommer man i och för sig inte åt genom ändring av jordförvärvslagstiftningen, för bakom den utvecklingen ligger den accelererande inflationen och därmed följande flykt till realvärden. Vi har dessutom en krånglig och komplicerad skattelagstiftning, som innebär att en del köparkategorier har vissa favörer i verkligheten. Men jag vill 105 betona att det inte bara är de kapitalstarka privata köparna, oavsett om det är fysiska eller juridiska personer, som här medverkat till prishöjningarna. Även samhället genom domänverket och framför allt kommunerna har gjort det. Just kommunernas markköp har på ett avgörande sätt bidragit till de stegrade markvärdena. Därför har vi från moderata samlingspartiet i motion krävt bl.a. att man skall slopa den kommunala förköpsrätten och att även kommunernas förvärv skall prövas av lantbruksnämnderna i precis samma ordning som gäller andra köpare. Vi hoppas att utredningen kan komma med ett förslag redan nästa år. Utredningen har att ta hänsyn till de synpunkter som framförts i motionerna. Min förhoppning är att man skall komma fram till en sådan ordning att alla köparkategorier, oavsett om de är privata eller samhälleliga, skall ha samma konkurrensvillkor. Jag har också tagit del av en utskrift av de uttalanden jordbruksministern Lundkvist gjort i radion. Statsrådet är inte i kammaren i dag så har han inte tillfälle att kommentera dem. Men om han gör den tolkningen av direktiven till jordförvärvsutredningen som framgår av den här utskriften kan jag redan — även om jag själv inte sitter i utredningen — avisera att vi från moderata samlingspartiet inte kan vara med om att den kommande jordförvärvslagen skall användas som ett instrument för att socialisera vissa delar av den svenska bondejorden. Det är nämligen det jag tolkar som det egentliga innehållet i jordbruksministerns uttalande. Jag räknar med att det vid något annat tillfälle skall bli möjligt för statsrådet Lundkvist att inför riksdagen klarare och mer konkret deklarera vart han syftar. Med detta, herr talman, ber även jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till jordbruksutskottets betänkande nr 36.
Herr talman! Jordförvärvslagstiftningen bör tillgodose följande tre krav. 1. Lagen bör främja ett effektivt jordoch skogsbruk i vårt land. 2. Den bör ge företräde åt den som själv ämnar bruka marken och tar väl vara på dess produktionsförmåga. 3. Den bör motverka prisstegringar och spekulationsaffärer med jordbruksoch skogsmark. Fyller den nuvarande jordförvärvslagstiftningen och tillhörande tilllämpningsföreskrifter dessa krav? Det är den frågan jordbruksutskottet haft att fundera över vid behandlingen av motionsyrkanden från samtliga oppositionspartier angående slopandet av 4 § andra stycket p. 1 i jordförvärvslagen. Huvudregel är att lantbruksnämnden kan vägra förvärvstillstånd om förvärvaren inte själv varaktigt ämnar driva jordbruk eller skogsbruk på egendomen. Men enligt den punkt som vi motionärer vill ta bort ur jordförvärvslagen får den huvudregeln inte åberopas om köparen är ett s.k. förädlingsföretag, t.ex. ett sågverksbolag eller en annan föräd lingsindustri som i den egna rörelsen utnyttjar produkter från egendomen. Utskottsmajoriteten tycker det är tillräckligt att motionerna anses besvarade, och att det redan enligt nu gällande ordning finns möjligheter att motverka spekulationsköp och även att vara restriktiv när det gäller förädlingsindustriernas förvärv. Utskottet litar på att regeringen och lantbruksstyrelsen skall ta de ytterligare initiativ som kan behövas medan vi väntar på resultatet av jordförvärvsutredningens arbete. Vi reservanter är inte övertygade om att det räcker med detta. Vi vill ha en klar viljeyttring från riksdagens sida. Det har utskottets ordförande redan citerat. Vi anser det absolut nödvändigt att regeringen och ifrågavarande myndigheter tar till vara alla möjligheter att motverka fortsatta prisstegringar på jordbruksoch skogsfastigheter. Den som skall ägna hela sitt liv åt jordbruket kan inte bygga sina beräkningar på inflationen. Han måste utgå från att driften på gården skall orka bära räntor och amorteringar och dessutom räcka till familjens uppehälle. Priset på jordbruksfastigheter har stigit mycket snabbare än den allmänna prisnivån. Om vi utgår från index 100 år 1957 har priset på jordbruksfastigheter i riket i dess helhet fram till 1973 stigit till 250, i Malmöhus län till 300 och i Jönköpings län till 260. Konsumentprisindex har under samma tid stigit från 100 till 190. I Norrbotten har dock prisstegringen stannat vid 175. Liksom utskottsmajoriteten understryker vi i reservationen att jordförvärvsutredningen bör påskynda sitt arbete. I förhoppning att resultatet av utredningen inte skall ligga alltför avlägset har vi avstått från att yrka på ett direkt beslut om ändring i jordförvärvslagen. Men vi är övertygade om att det är nödvändigt med en skärpning av lagtillämpningen under väntetiden.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

Herr talman! De principiella värderingar som ligger bakom den nuvarande jordförvärvslagen och de som kan komma att ligga bakom en blivande lag skall jag inte ta upp till diskussion i denna debatt. Vi får tillfälle att diskutera dem när jordförvärvsutredningen har lagt fram sitt betänkande. Men när det gäller att bryta utvecklingen mot en allt högre prisnivå för jordbruksoch skogsfastigheter är riksdagspartierna eniga. Det kan man utläsa i jordbruksutskottets betänkande nr 36, såväl av majoritetsskrivningen som av reservationen.

I motionerna föreslås att riksdagen omedelbart skall upphäva 4 § andra stycket punkten 1 i jordförvärvslagen utan särskild utredning. Av flera skäl har utskottet inte kunnat tillstyrka motionerna. För det första skulle åtgärden leda till att företag hindrades att förvärva mark och att man återigen införde bolagsförbudet. För det andra skulle det leda till icke önskvärda konsekvenser för industriell verksamhet i glesbygderna. För det tredje ingår en prövning av dessa frågor i jordförvärvsutredningens arbete, och dess betänkande väntas nästa år. Att redan nu tillgripa så drastiska åtgärder som föreslås i motionerna — utan att invänta den allsidiga prövning av dessa frågor som skall göras i utredningen — vore enligt vår mening förhastat. Däremot anser utskottet att det inom ramen för nuvarande jordförvärvslag bör finnas utrymme för en skärpt tillämpning dels för att hindra spekulationsköp, dels för att ge den aktive jordbrukaren en starkare ställning gentemot företagen när det gäller förvärv av mark. De skäl som utskottet har för sin mening, att det bör finnas utrymme för ytterligare en skärpning i tillämpningen av jordförvärvslagen i berörda delar, är hämtade ur lagens förarbeten. De finns redovisade i utskottsbetänkandet. Jag skall därför inte upprepa dem. Om riksdagen beslutar i enlighet med utskottsbetänkandet, får regeringen och lantbruksstyrelsen ökade möjligheter att skärpa tillämpningen av jordförvärvslagen på förevarande områden. Utskottet utgår ifrån att såväl regeringen som lantbruksstyrelsen vidtar de åtgärder som kan befinnas påkallade i avvaktan på jordförvärvsutredningens överväganden. Något förslag av annan innebörd har de borgerliga reservanterna, såvitt jag kan förstå, inte lagt fram. De har inte funnit skäl att bifalla motionskraven. Herr Larsson i Borrby har förklarat att det skulle bero på juridiska komplikationer, och jag skall inte bestrida att det kan vara så. Men jag konstaterar samtidigt att kraven i motionerna inte överensstämmer med de synpunkter som är framförda i moderata samlingspartiets partimotion, där man redovisar en helt annan principiell syn. Där sägs bl.a. följande: "Konkurrensen om jordbruksmark bör för olika köparkategorier i princip ske på lika villkor. Om någon köpargrupp skall ges större möjligheter än andra att köpa jordbruksfastigheter, framstår det för moderata samlingspartiet som naturligt, att de aktiva lantbrukarnas köp skall underlättas.” Detta stämmer överens med de värderingar som herr Krönmark från denna talarstol nyss har givit till känna. Då är det helt klart att de praktiska konsekvenserna av motionärernas förslag skulle strida emot de principer som moderaterna redovisat i sin partimotion. Måhända är det ytterligare ett skäl till att de borgerliga ledamöterna i utskottet enats om en reservation som i sakfrågan inte kräver åtgärder som sträcker sig längre än vad utskottet i övrigt har förordat. Jag har litet svårt att instämma med utskottsordföranden när han säger att vi på en punkt är oeniga inom utskottet. I sakfrågan innebär såväl utskottets som reservanternas uttalande i princip samma sak. Man har bara olika sätt att uttrycka sig på. Men på en punkt skiljer sig utskottets majoritet och reservanterna rätt väsentligt. Utskottet har understrukit att de förändringar som kan komma att ske när det gäller markförvärven inte får vara av den karaktären att de kan leda till icke önskvärda konsekvenser för industriell verksamhet i glesbygderna. Jag beklagar att de borgerliga ledamöterna i utskottet inte har funnit det angeläget att göra samma uttalande. Till sist, herr talman, vill jag bara göra en liten kommentar.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

Herr talman! Det kunde vara nog så intressant att ta upp en debatt om principerna för morgondagens jordförvärvslagstiftning, men jag tycker — i likhet med någon talare tidigare — att vi inte skall göra det i dag, för tids vinnande. Vi får tillfälle till det senare. Jag ser emellertid ogärna att någon av talarna här tolkar de principer jag vill företräda. Det skall jag be att få göra själv så småningom. Det gäller också den reservation som är fogad till betänkandet. Herr Lindberg får stå för sina tolkningar själv. Jag vill än en gång framhålla att vi har den uppfattningen att de formuleringar som finns i reservationen och som tillkommit med rådgivning av vårt förnämliga kanslis juridiska expertis snabbare leder till resultat i den fråga vi avser. Beträffande de spöken herr Lindberg talar om vill jag inte uttrycka mig så. Jag talade om herr statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet och hans sätt att tolka förväntningarna på en jordförvärvslagstiftning. Det handlade alltså inte om direktiven, herr Lindberg, men det var vissa tolkningar där som gjorde mig förvånad.

Herr talman! Herr Lindberg har sagt att vi är överens om att en skärpning är nödvändig. Detta står också klart uttalat i direktiven till jordförvärvsutredningen. Men nu är frågan vad som bör hända fram till dess resultatet av jordförvärvsutredningen föreligger. Där finns en skillnad mellan utskottsmajoritetens skrivning och reservationen. Majoriteten hoppas på att regeringen och lantbruksstyrelsen skall vidta de ytterligare åtgärder som behövs. Vi reservanter däremot vill gärna ha en viljeyttring i detta hänseende från riksdagens sida, och det uttrycks i reservationen. Om man nämligen väntar sig en skärpning framöver, som direktiven syftar till, då finns det en risk för att man under väntetiden får en utveckling mot starkt ökade priser på jordbruksfastigheter. Det vill vi gärna motverka. Vi vet också att det finns variationer i tillämpningen av de nuvarande bestämmelserna. Ett uttalande från riksdagens sida kan därför enligt vår mening vara väl motiverat.
Herr talman! Herr Lindberg relaterade fullt korrekt moderata samlingspartiets principiella syn. Vi säger att olika köparkategorier skall i princip ha samma villkor. Vad jag nämnde var bl.a. att inflationen och den gällande skattelagstiftningen innebär att vissa kategorier är favoriserade. Då finns inte lika villkor. Herr Lindberg hade också vänligheten att läsa upp fortsättningen av motionen. Vi är beredda att prioritera familjejordbruken. Vi anser att de aktiva jordbrukarna genom jordförvärvslagen skall ha en prioriterad ställning. Det lika konkurrensvillkoret skall vara den allmänna förutsättningen. Det väsentliga för oss är att skapa förutsättningar för att den som brukar marken också skall ha tillfälle att äga den i så stor utsträckning som möjligt. Det var bl.a. därför jag vände mig mot det som kunde intolkas i jordbruksministerns inlägg i radio, att större delen av marken skall vara i samhällets ägo.
Herr talman! Jag skall inte kommentera det sagda nämnvärt. Herr Larsson i Borrby vill ha sin egen tolkning av vad som står i reservationen. Det får han gärna ha. Jag har min tolkning av det hela. Jag påstår att utskottets majoritetsskrivning och reservationen innehåller samma krav. Man uttrycker sig med olika ord. Sedan är skillnaden att reservationen föreslår riksdagen att göra en framställning till regeringen i en skrivelse, vilket vi inte begär i majoritetens förslag. Vi litar på att regeringen kommer att handla ändå. Jag har inte kunnat göra annat än att för intresserade kammarledamöter läsa utskottsbetänkandet och reservationen. Då får var och en själv bilda sig en uppfattning om huruvida kraven på åtgärder skiljer sig eller ej.
Herr talman! Jag vill — i likhet med herr Larsson i Borrby — helst själv tolka innebörden av vad jag säger och i varje fall inte bli misstolkad, som jag upplevt att jag blev när jag lyssnade till herr Krönmark. Herr Krönmark ville göra gällande att jag i ett radioprogram hade sagt att vi skulle använda den nya jordförvärvslag som vi kan komma fram till för att socialisera bondejord. Det var ett problem som jag tog upp och som jag inte kan nonchalera. Möjligen tycker inte herr Krönmark att problemet är lika angeläget att lösa. Det gäller hur man skall skapa möjligheter för att ge den, som är mest lämpad därtill, möjligheter att bruka jorden, oberoende av om han eller hon kan ärva eller förvärva marken. Jag påpekade att vi förmodligen också i framtiden måste räkna med att ha arrendemark till förfogande för det ändamålet. I det sammanhanget kan man fundera över i vilken mån det är fördelaktigt för den som skall arrendera mark att arrendera av en privat markägare som inte själv vill bruka marken, eller om det vore fördelaktigare att arrendera marken av samhället. Det är den frågeställningen vi kommer att stå inför. Om jag minns rätt sade jag i detta radioprogram att i vilken omfattning samhället behöver bedriva en aktiv markpolitik blir beroende av på vilket sätt vi vill nå detta mål. Det framstod för mig som utomordentligt angeläget att trygga brukningsrätten även för dem som inte kan ärva eller förvärva mark. Jag tycker det är ett riktigt mål även på jordbruksnäringens område att försöka komma fram till att den som är mest lämpad för att driva jordbruk också skall få den möjligheten.

Herr talman! De principiella tolkningarna av dels utredningsdirektiven, dels den intervju som har åberopats här och som nu statsrådet. kommenterat är i stora drag sådana att jag inte har anledning att argumentera emot dem. Men jag måste ändå säga att det var ett ganska skickligt urval ur intervjun. Anledningen till att jag tog upp detta i debatten var en formulering i intervjun. Statsrådet Lundkvist tillbakavisade under remissdebatten på ett mycket kraftfullt sätt de förslag och funderingar som kommit från LO-håll.

Herr talman! Det är bra att vi får statsrådets tolkning av vad han verkligen har sagt. Jag har utskriften, och av den framgår att han har sagt: ”Både statsministern och jag har slagit fast vid flera tillfällen att vi inte har en total marksocialisering på vårt program.” Lägg märke till ordet ”total”. Man har tydligen ändå marksocialisering på sitt program. När jag läste utskriften kunde jag inte tolka den på annat sätt än att statsrådet anser att det skulle vara till fördel om staten blev ägare till marken, eftersom staten då kunde arrendera ut den. Han har sagt att många arrendatorer känner sig tryggare om de får arrendera av samhället. Jag tror inte att det är på det sättet. Visserligen vet vi att domänverksarrendatorerna i dag har goda förhållanden, även om de inte direkt har en gynnad ställning. Men också de som har privata arrenden har i många fall trygga förhållanden. Jordbruksministern menar tydligen att man via riksplaneringen — markplaneringen — skall kunna påverka prisbildningen och på det viset få rimliga priser på jordbruksfastigheter. Det är kanske ett nytt motiv för en genomgripande planering av den framtida markanvändningen. Vi måste i första hand inrikta oss på att dämpa inflationen, så att vi inte får flykten till realvärden. Det är det väsentliga. Om man använder planeringsinstrumenten för att i avgörande grad påverka prisbildningen på jordbruksfastigheter har det också en baksida. Vi måste ta hänsyn till de äldre jordbrukarna som för sin försörjning på ålderdomen är hänvisade till att sälja sin mark och som skall leva på det kapitalet.
Herr talman! Jag kan inte fatta vare sig herr Larsson i Borrby eller herr Krönmark på annat sätt än att de uppenbarligen menar att varje förvärv av mark som samhället gör är att betrakta som en marksocialisering som de vill motsätta sig. De har tydligen den uppfattningen att det som i dag ägs på enskild hand skall fortsätta att ägas på enskild hand —- oberoende av de samhällsintressen som kan dyka upp och göra det nödvändigt att samhället förvärvar mark. Jag föreställer mig att t.o.m. en hel del centerpartister och moderater i egenskap av kommunalmän understundom tvingas förvärva en del mark för att klara samhällsbyggandet. Jag tycker det är sunt om samhället när det gäller mark för samhällsbyggande befinner sig i en sådan situation att samhället inte kan bli föremål för utpressning av enskilda markägare - i den meningen att samhället inte har tillgång till den mark som behövs för nödvändigt samhällsbyggande.

I stället säger man: Nej, den arrendemarken bör för all framtid ha privata ägare. Vi skall alltså ha en situation där människor skall äga mark som de inte själva vill bruka, och sedan skall de arrendera ut den till dem som skall bruka marken. Är det så jag skall fatta ert tal om socialisering i det här sammanhanget — att vi nu anser att vi har nått den punkt där ingen förändring får ske i förhållandet mellan enskilt och samhälleligt markägande?

Herr talman! Nej, herr statsråd, jag vill själv tolka vad som kan utläsas ur det som jag tidigare sagt. Det här har inte att göra vare sig med kommunernas förköpsrätt eller med expropriationslagstiftningen. Det som vi skall resonera om nu är unga människors möjligheter att köpa och bruka jordbruksmark.

Det är det som en ny jordförvärvslag enligt centerns mening bör syfta till. Herr statsrådets sista resonemang, om att staten skall göra förvärvet vid brukningsrätt, berör inte några marginella arealer. Statsrådet har alltså i dag gjort en ganska betydande glidning i sin principiella inställning. Det kommer att handla om mycket betydande arealer och ett mycket omfattande överförande av — jag säger det än en gång — åkerbruk och skogsbruk i statens ägo. Det tror vi inte är lyckligt. Jag vill gärna verifiera att den mark som domänverket ställer till jordbrukares förfogande med brukningsrätt och mot arrende säkerligen är mycket välskött. Det finns ingen anledning att insinuera något annat. Men jag vill bestämt vända mig mot att vi nu skulle gå in i ett skede, där mycket betydande arealer enligt vad statsrådet har skisserat överförs till staten. Det anser vi vara fel. Vi tror på möjligheten av att få en förvärvslagstiftning där man inte, som någon sagt, skapar lika villkor för alla.

Vi måste acceptera en prioritering i detta sammanhang. Jag kunde räkna upp en rad kategorier för vilka förvärvet måste försvåras — domänverket, kommunen, kyrkan, juridiska personer och industrin, för att börja med några på listan. Det behöver inte, herr statsråd, tolkas så att kommuner inte skulle kunna få köpa mark för bebyggelse — det gäller i dessa fall mycket marginella arealer — även om det är mycket viktigt för framtiden att ha ett ingående samrådsförfarande mellan kommun och lantbruksnämnd i de fall där sådana förvärv skall ske. Därvid bör enligt min mening lantbruksnämnden alltid starkt hävda kommunens skyldighet att söka andra alternativ än fullgod åkerjord. Det tror jag att man kan klara i väldigt många fall. Jag tycker att herr statsrådet skall sluta med sitt insinuanta resonemang —- jag vill inte använda för hårda ord — om att vissa centerpartister med ansvar för vissa kommuner måste ha mark för sitt byggande. Det blir ingenting att ha i sommar. Jag tycker helt enkelt inte att det riktigt anstår herr statsrådet. Dessa ambitiösa kommunalmän har gjort upp sin kommunala planering under en tid då det på grund av den svenska regeringspolitiken var fult med jordbruk i vårt land. De hade inte att ta hänsyn till åkerjordens värde. Däremot var de — tacka för det — tvingade att göra upp en planering, och därigenom kom betydande arealer åkerjord att tas i bruk på ett felaktigt sätt. Den trenden kan man inte vända över en natt. Jag tror att dessa kommunalmän alltmer får den ambitionen att, om det över huvud taget är möjligt, lägga om avloppsrören eller gatorna för att skona åkerjorden, men man vänder inte upp och ner på planeringen på en gång. Detta gäller alla kommunalmän, oavsett parti, och jag håller dem räkning för att de rimligtvis ekonomiskt och principiellt måste följa upp de planer som drogs upp på 1960-talet. Man kan dock inte bortse från att detta är marginella företeelser, som inte hör hemma i denna debatt. Den gäller principen vem som skall äga den åkerjord som skall ligga till grund för vår livsmedelsförsörjning.
Herr talman! Jag konstaterar att herr statsrådet i jämförelse mellan hans första och senaste inlägg tydligen har glidit litet grand i fråga om motiveringen. I det första anförandet hävdade han att vad han hade sagt i en intervju i Sveriges Radio icke var uttryck för att han ansåg att man skulle driva något slags socialisering, men i sitt senaste anförande sade han att samhället skulle öka sitt markinnehav. Han riktade frågan till bl.a. mig som representant för moderata samlingspartiet, om vi verkligen är motståndare till att samhället ökar sin andel av markinnehavet. Jag uppfattade statsrådets fråga på det sättet. I det här fallet skall jag säga ett klart och entydigt ja. Vi anser att punkten är nådd där staten icke skall öka sitt markinnehav, därför att ett ökat utbud av mark från ägarkategorierna till staten, som i dag har en väldigt stor del, och från kommunerna, som också har en icke föraktlig del, skulle verka pressande på fastighetspriserna över lag. Vi har som sagt den principiella grundinställningen att vi inte skall ha ett socialistiskt samhälle, och därav följer också att vi vill att även marken skall vara i privat ägo. Vi tror dessutom att det är samhällsekonomiskt lönsammare, om marken är i privat ägo. Vi tror att staten via skatteintäkter faktiskt får större inkomster i det fallet än om staten äger marken genom domänverket eller på annat sätt. Sedan försökte statsrådet att vinkla saken och göra gällande att mo för samhällsbyggande, men det är en helt annan verksamhet. Det är Fredagen den helt naturligt att man i sådana fall måste ta mark i anspråk. Statsrådet 7 maj 1976 menade att det kunde finnas privata markägare som idkade utpressning, men här har ju samhället instrument i form av expropriationslagstiftning — Jordförvärvslagm.m. Givetvis skall kommunerna ha de områden som behövs för bygg = stiftningen nadsverksamhet. Men statsrådet vet mycket väl att det i dag finns kom muner som äger mark som det inte finns något omedelbart behov av, ja, t.o.m. mark i andra kommuner. Vi anser att det inte finns några rimliga skäl att fortsätta att äga sådan mark, utan enligt vår mening kan det vara rimligt att se över frågan och för att bl.a. förbättra kom munernas svåra ekonomiska situation faktiskt sälja mark, så att det blir en ökning av andelen mark som ägs av privata ägare i det här landet.
Herr talman! Låt mig slå fast att jag varken i den intervju som gavs eller här i dag talat om omfattningen av det samhälleliga markinnehav som kan vara av intresse. Skillnaden mellan oss tycks ligga i att moderata samlingspartiet och centerpartiet i framtiden vill hindra samhället att äga jordbruksmark, som samhället kan arrendera ut till dem som icke kan ärva eller förvärva mark. Jag har för min del när jag har funderat mycket över de här problemen sagt att vi aldrig når det här målet för vår jordbrukspolitik, att vid varje tillfälle, inte bara i dag utan även i framtiden, kunna tillhandahålla brukningsrätt för den mest lämpade, bara genom att sälja bort mark till dagens jordbrukare. Den mark dagens jordbrukare utnyttjar kan i morgon ärvas av en generation som icke avser att bruka marken. Vi måste alltså, såvitt jag förstår, ha tillgång till en viss areal arrendemark även i framtiden. Omfattningen är en sak som man får bedöma mot bakgrund av vad man kan behöva för att uppnå målet, om vi är överens om det, att vi ständigt skall försöka skapa förutsättningar för den mest lämpade att bruka marken. Skillnaden mellan oss ligger alltså i att ni säger i dag att samhället skall, trots att den här målsättningen kanske ändå kan vara acceptabel även för er, utestängas från möjligheten att i fortsättningen förvärva jordbruksmark med tanke på att den skall kunna stå till arrendatorers förfogande.

Herr talman! Jag förstår mycket väl de jordbrukare som statsrådet syftar på, som på grund av de omständigheter som den nu gällande jordförvärvslagen har vållat har tvingats in i en situation som de i en sådan valsituation kan acceptera. Om statsrådet hade fortsatt diskussionen och frågat om man hellre skulle äga denna mark, skulle jag våga förmoda att de allra flesta hade sagt att de skulle önska detta om det var möjligt till ett pris som möjliggör en förräntning i förhållande till produktionen på egendomen. En mycket viktig detalj i skillnaderna i synsätt här handlar om vår bedömning av sambandet mellan jord och skog. Jag kan inte se att det enligt statsrådets förslag till lösningar finns någon vettig möjlighet att i framtiden låta unga jordbrukare arrendera skogsmark. Hur går det till att avverka den skog man arrenderar av domänverket? Jag skulle gärna vilja höra vad domänverket säger om det. Sedan är det en annan sak som kanske också bör tas med i sammanhanget. Statsrådet talar gång på gång om de människor som enligt den nya lagen skall ärva mark. Det vet vi ingenting om. Jordförvärvslagen har ännu inte kommit in i ett beslutsskede, än mindre talat om vilka arealer som kan bli föremål för släktköp och än mindre sagt någonting om vilka krav som kan ställas för släktköp i fråga om brukning av det som statsrådet nu senast resonerade om.
Herr talman! Jag finner det nödvändigt att kommentera det resonemang som går ut på att det skulle ligga i unga jordbrukares intresse att få tillgång till arrendemark och om det bör vara enskild mark eller samhällsägd mark. Jag vill utgå ifrån det resonemang som jordbruksministern förde vid den intervju som varit på tal, där han säger: ”Hela prisbildningen på mark som jag ser den borde kunna bli en annan än den vi har i dag bl.a. med hjälp av den översiktliga planläggning av markresurserna som vi nu arbetar med att få fram som innebär att vi skall reservera mark för jordbrukets behov.” Det tror jag nog är riktigt. Sedan fortsätter jordbruksministern: ”I det sammanhanget så menar jag att då släcker man ut förväntningsvärden —--.” Det är också riktigt. Om det blir bestämt att marken skall bli jordbruksmark, måste hänsyn tas till driftvärdet vid ägarbyte. Men om det då blir så — som faktiskt har hänt och som diskuterades här i kammaren för några veckor sedan — att staten själv går in och bjuder enorma summor för mark, fyra fem gånger taxeringsvärdet, då har man ju kommit i ett läge där staten bidrar till att trissa upp priserna på ett sådant sätt att unga bönder inte har en chans att förvärva marken.
Herr talman! Jag förstår att herr statsrådet och jag kanske har litet olika syn på vart vi vill nå. För mig är det en målsättning att vi skall ha så många självägande bönder som möjligt i landet. Det har vi ju av ålder haft, och i vårt parti vill vi verka för att vi skall ha så många självägande bönder i fortsättningen också. Marken skall i största möjliga utsträckning brukas av sina ägare. Detta innebär ju inte att det inte också skall vara arrendatorer. Unga lantbrukare har svårt med kapitalinsatsen, och därför är det faktiskt en naturlig utveckling att man börjar med ett arrende för att så småningom köpa en egen fastighet. Det verkar som om det för herr Lundkvist ändå är något av ett slutmål att man skall ha en arrenderätt hos av staten ägd mark. Det framgår tydligare och tydligare att herr Lundkvist förordar en sådan politik som innebär att staten skall gå ut som markköpare och att en större och större andel av den svenska jorden skall ägas av staten. Jag kan inte säga annat än att detta alltså är den principiella skiljelinjen mellan mig, som företräder en moderat åsikt, och herr Lundkvist som har en socialistisk grundåskådning. Då blir det på det här viset. Beträffande ttillgången till arrenden sade statsrådet att vi nu skulle fördela och sälja marken till dagens bönder, eftersom det inte är säkert att de som kommer efter vill bruka jorden. Ja, men då blir det ju faktiskt ett arrendejordbruk, och då blir det alltså tillgång till arrendemark. I många fall är det, som herr Larsson i Borrby sade, ett samband mellan jord och skog. I fantastiskt många fall sköter ägaren skogen men har jordbruksmarken utarrenderad. Det är precis i den situationen herr Lundkvist tydligen vill komma som företrädare för statsmakterna. Domänverket sköter ju skogen själv men arrenderar ut jordbruksmark. Vi kräver icke omedelbar avveckling av statens markinnehav. Men vi anser som sagt att statens andel icke skall öka. Vi anser det helt enkelt önskvärt att domänverket avvecklar en del av sitt markinnehav just för att se till att det blir möjligt för jordbrukare att köpa egna fastigheter.
Herr talman! För det första vill jag till herr Larsson i Borrby säga att det föreligger inga förslag från min sida. Vi håller på med en utredning, vi diskuterar vilka problem som möter oss på detta område, och jag menar att man, om man vill lösa dessa problem, inte kan binda sig på det sätt som centerpartiet och moderaterna uppenbarligen vill göra här i dag. För det andra vill jag säga att vi kommer, under den tid som vi kan överblicka, att ha den situationen i vårt land att jordbruket domineras av familjejordbruket som brukningsform. Vi kommer alltså att ha privat jordägande i jordbruk och samhälleligt ägande vid sidan av varandra ungefär som vi har nu. Herr Krönmark medger nu att det kanske ändå kan vara så att unga jordbrukare behöver börja som arrendatorer. Då har han alltså plötsligt upptäckt att det kan finnas ett behov av arrendemark. Men då säger han att frågan om hur den arrendemarken skall stå till förfogande löses ju om några som i dag äger och brukar mark slutar och överlåter marken på sina barn och de inte i sin tur är intresserade av att bruka den. Då kan de arrendera ut marken till den unge jordbrukaren som verkligen vill bruka jorden. Där har vi frågeställningen: Är det rimligt och fördelaktigt för dessa jordbrukare som behöver mark att bruka att det finns samhällsägd jordbruksmark som kan stå till förfogande för den typ av arrenden som vi här talar om? Sedan sade herr Enlund att här uppträder ju samhället med prishöjande köp. Om herr Enlund hade hört på hela intervjun med mig — och han har den ju utskriven, så han kan läsa sista avsnittet av intervjun — skulle han ha funnit att jag tog upp också dessa problem. Jag sade att om vi nu skall gå in för en markpolitik som syftar till att hålla markprisstegringarna under kontroll, så kan vi medverka till en sådan utveckling bl.a. genom den översiktliga planläggning, den reservation av mark för jordbrukets behov som också herr Enlund ansluter sig till. Effekten blir då att man släcker ut prishöjande förväntningsvärden på jordbruksmark, som tidigare drabbat all mark som exempelvis legat runt tätort. Det är naturligt att samhället både i sitt handlande och i sitt markägande kommer att ansluta sig till dessa principer för hur vi skall hantera markfrågorna över huvud taget. Det är självklart.
Herr talman! Vi är överens om att det är nödvändigt att man eftersträvar att markprisstegringarna hålls under kontroll. Men om staten då själv går in — det har ju skett i vissa fall, och det var ett speciellt sådant som föranledde interpellationsdebatten för några veckor sedan —- med ett så högt bud att det inte finns möjlighet för någon privat intressent att följa med, så kan man inte säga att staten bidrar till att hålla markprisstegringarna under kontroll.

Herr talman! Jag tror inte att det i detta ärende finns anledning att särskilja principiella bedömningar av den karaktär som kanske präglade det förra utskottsbetänkandet.

Trots detta har motionärer haft synpunkter på rationaliseringsfrågorna, jordbrukets sociala roll, jordbrukarnas sociala förhållanden, lantbruksnämndernas verksamhet, speciella Norrlandsförhållanden, kombinationen jord och skog samt självförsörjningsförmågan — för att här bara ta några exempel ur den långa raden av motioner. I utskottets betänkande har vi beskrivit i vilken mån frågorna i motionerna hör hemma i den sittande jordbruksutredningen, och med det har vi nöjt oss denna gång. Beträffande motionen 1675, som handlar om ökad beredskapslagring av olja, har vi dock föreslagit, att den skall överlämnas till en arbetande, speciell beredskapsutredning. Utskottsbetänkandet är i stort sett enigt. Herr Takman har dock inte nöjt sig med att vi har ansett hans motion kunna tillgodoses av den sittande utredningen. I en fråga har meningarna skilt sig, nämligen när det gäller jordbrukets framtida kreditförsörjning. Där har vi reservanter funnit motionärernas formuleringar när det gäller behoven i framtiden vara berättigade. Det kan inte vara rimligt att i Allmänna Hypoteksbanken ha de köer på tre fyra år som nu är vanliga. Inte heller kan det vara rimligt att finansiera jordbruket med de korta lån som nu ofta utgår. Vi har därför i reservationen 2 instämt i vad motionärerna i motionen 2024 anfört. Det innebär enkelt uttryckt att vi kommenterar finansutskottets uttalande och riksdagens beslut i enlighet härmed rörande ökat utrymme på kapitalmarknaden för mellanhandsinstituten och Allmänna Hypoteksbanken. Vi säger att det är ”ett värdefullt steg i rätt riktning för att lösa dessa betydelsefulla frågor”. Men vi anser att nu rådande förhållanden rörande jordbrukets kapitalbehov kräver ytterligare insatser. ”Detta innebär bl.a. att ytterligare utrymme för en ökad årlig emissionsrätt för Hypoteksbanken måste skapas”, säger vi. Detta vill reservanterna att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation där mitt namn står först och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! För att inte ta kammarens tid i anspråk i onödig omfattning skall jag bara kommentera reservation nr 2, som bygger på moderata samlingspartiets partimotion om jordbrukets långsiktiga kapitalförsörjning. Utskottet hänvisar till att riksdagen redan tidigare skickat denna fråga till jordbruksutredningen för handläggning och att riksdagen redan tidigare i år, på förslag av finansutskottet, uttalat att mellanhandsinstituten skall få en ökad andel på kapitalmarknaden. Men eftersom läget är så prekärt — det förekommer köer i hypoteksföreningarna på upp till tre år — har vårt parti ansett att vi inte kan vänta tills de andra besluten av riksdagen når effekt. Vi anser därför att det är angeläget att riksdagen gör ett uttalande. Det är glädjande att vi på den borgerliga kanten är eniga på denna punkt. Om reservationen vinner kammarens bifall hoppas jag detta skall kunna medverka till att jordbruket får en större andel på kapitalmarknaden. Jag vill betona att det här inte är ett slag i luften. Anspråken på kapitalmarknaden är stora och kan inte tillfredsställas fullt ut för egentligen någon. Det är bostadsbyggnadssektorn som tidigare tagit och fortfarande tar en stor del av den långa kapitalmarknaden i anspråk. Eftersom bostadsbyggandet har gått ned och kan förväntas gå ned även i fortsättningen blir det här ett utrymme på den långa kapitalmarknaden. Med detta uttalande har riksdagen då givit en fingervisning om att en försvarlig del av det lediga utrymme som kan komma att uppstå skall tillförsäkras jordbruket. Med detta vill även jag yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! I vpk-motionen 887 tar vi upp en rad trängande problen inom jordoch skogsbruket: den hejdlösa spekulationen i jordoch skogsbruksfastigheter, de multinationella företagens erövring av den svenska livsmedelsindustrin osv. Vi upprepar synpunkter som vi framfört gång på gång tidigare, bl.a. i motionen 1975:2086, och kräver en nyorientering av jordbrukspolitiken på en rad punkter. Vi menar att man på allt sätt bör främja bildandet av sambruksföreningar i de delar av landet där det är möjligt att driva ett modernt storjordbruk. Frågan om sambruksföreningar på samhällsägd mark bör skyndsamt lösas. För småjordbrukarna skulle det bästa stödet vara en sådan regional och näringspolitik att det alltid fanns kompletterande sysselsättningar. Men vi är medvetna om att det finns delar av landet, där det inte är möjligt att skapa bärkraftiga jordbruk genom sammanslagning av flera småbruk och där det inte heller är lätt att ordna ett allsidigt kompletterande näringsliv som året runt skulle tillgodose befolkningens behov av alternativa sysselsättningar. Samtidigt är det ett vitalt samhällsintresse att det som återstår av jordbruket i dessa delar av glesbygden finns kvar och att det blir attraktivt inte bara för den generation som nu brukar jorden där utan också för jordbruksoch friluftsintresserade ungdomar. Där menar vi att den politik som riksdagen just har beslutat för skärgårdsområdena skulle kunna tjäna som modell. Vad vi har haft i tankarna är speciellt vissa områden av glesbygden i Norrland, Dalarna, Värmland och Dalsland, där det är nödvändigt med särskilt stöd till småjordbruket utöver de begränsade eller obefintliga stödmöjligheter som nu finns. Vi har föreslagit att en arbetsgrupp tillsätts för att avgränsa och analysera detta problem och skyndsamt föreslå särskilda stödåtgärder till småjordbruket i dessa delar av landet. Jag yrkar bifall till reservationen 1, som behandlar denna fråga. I motionen 887 förde vi också fram kravet på att jordförvärvslagen och/eller expropriationslagen ändras så att den möjliggör för speciellt kommunerna i det inre stödområdet att förvärva större skogsfastigheter till rimliga priser. Vårt förslag, som behandlades i föregående betänkande, överlämnades till jordförvärvsutredningen för prövning. Jag lyssnade nyss med intresse på jordbruksministerns redogörelse för sin uppfattning om samhällets förvärv av mark, och jag hälsar med tillfredsställelse att regeringen nu är inne på samma linje som vi har. Den borgerliga skräcken för samhällsägd mark har jag svårt att förstå. Jag vill påpeka att tomträttsinstitutet i Stockholm infördes under en högerregim med K. A. Wallenberg som ledande kraft. Stockholm förvärvade 1904-1912 praktiskt taget hela Bromma och en stor del av Enskede för en mycket billig penning, och K. A. Wallenberg sade vid något tillfälle i fullmäktige — jag vill minnas att det var 1912 — att varje gång som staden hade haft möjlighet att köpa mark och inte gjort det var en dumhet. Jag vill här ytterligare betona hur viktigt det är att kommunerna i glesbygden får möjlighet att förvärva jordoch skogsbruksfastigheter. Det gäller också att ge dessa kommuner — som i allmänhet inte har något överflöd på investeringsmedel — statlig hjälp, lämpligen i form av lån till låg ränta, för sådana fastighetsköp. Hittills har kommunernas förköpsrätt och rätt att över huvud taget förvärva jordoch skogsbruksfastigheter varit begränsad till markförvärv för tätortsbebyggelse, inte för jordbruk och skogsbruk. Vårt krav är ingen abstraktion. Det är helt enkelt nödvändigt för kommunerna att kunna trygga råvaruförsörjningen till de statliga-kommunala industrisatsningar som har gjorts och görs. Det är nödvändigt för kommunerna i glesbygden att ha en materiell bas för sina ansträngningar att trygga den lokala befolkningens sysselsättning. Eftersom det här är en allmän debatt om jordbrukspolitiken måste jag i korthet också behandla ett problem som höjer sig över alla, låt vara att detta avsnitt i vår motion kommer att handläggas i ett annat utskott: De multinationella företagen håller på att erövra svensk livsmedelsindustri. Jag fick för ett par veckor sedan en utredning som Mary Harvey vid Corporate Information Center hade gjort i början av 1976 för National Council of Churches i USA. Liknande utredningar har tidigare gjorts av marxistiska ekonomer i USA, men det intressanta här är att denna nya utredning har gjorts för det nationella kyrkorådet.

Vissa ekonomer förutser att 80 storfinanskoncerner år 2000 kommer att behärska 90 96 av den kapitalistiska världens livsmedelsindustri och livsmedelshandel. Mary Harvey använder uttrycket ”agribusiness” om de stora bolag som driver jordbruk i stor skala, finansierar jordbruksföretag, är engagerade i tillverkning, transport, grosshandel och detaljhandel av jordbruksmaskiner, konstgödsel, pesticider, utsäde, kreatursfoder, emballage och alla andra led i produktion, marknadsföring och handel med livsmedel och förnödenheter för lantbruket. ”Multinationella företag, vars enda lojalitet är en snävt definierad syn på vad som ligger i bolagets intresse, utgör ett särskilt allvarligt hot mot allmänheten i USA”, skriver hon. ”Konsumenter, farmare, arbetare och skattebetalare, för att bara nämna några, drabbas av deras makt.” Sedan andra världskriget har bolagens ekonomiska makt, stödd av regeringsprogram, omvandlat jordbruket i USA från stora familjejordbruk till ett jordbruk som i stor utsträckning är industriägt och industribaserat. Mary Harvey nämner att mer än tre miljoner farmer har eliminerats sedan 1943 och att de privatägda farmerna fortsätter att avvecklas i en takt av 2 000 i veckan. De bolag som säljer maskiner, utsäde, konstgödsel och andra kemiska produkter samt motorbränsle behärskar allt som krävs av förnödenheter för att driva landets jordbruk och påverkar därmed priserna utefter hela livsmedelskedjan. År 1973 var 16 av de 20 USA bolag, som redovisade de största vinsterna, engagerade i större eller mindre grad i olika delar av jordbruksproduktionen och livsmedelsindustrin. När man studerar de globala jordbruksoch livsmedelsproblemen kommer denna de multinationella företagens maktställning i en ännu skarpare och allvarligare belysning. Att diskutera orsakerna till efterblivenheten och svälten i många u-länder utan att diskutera de multinationella bolagens roll är att sila mygg och svälja kameler. Det fanns på sin tid vissa skäl att tro att Sverige skulle vara mera skyddat än andra kapitalistiska länder mot de multinationella företagens ambitioner. Vi har en stark konsumentkooperativ rörelse med egen livsmedelsindustri. Här finns också jordbrukarnas föreningsrörelse, som sedan ett 40-tal år har omfattat praktiskt taget alla aktiva jordbrukare och som utvecklat en i många hänseenden föredömlig producentkooperativ verksamhet. Men trots detta kan de multinationella företagen komma in och erövra några av de största, viktigaste och mest expansiva delarna av svensk livsmedelsindustri. Multinationella Nestlé äger numera Findus. Den engelska jättekoncernen Cavenham köpte 1972 Felix. Holländsk-brittiska mammutbolaget Unilever äger till 100 26 Liva och Novia. Namnen säger kanske inte så mycket. Man bör förtydliga genom att säga att Novia säljer sina produkter under de kända märkena Blå Band, Bong, Bjäre OSV. Denna snabba uppbyggnad av livsmedelsmonopol i den kapitalistiska världen får dyrt betalas också av de svenska konsumenterna och — det hör till saken — av jordbrukarna, producenterna av råvarorna. Lantbrukets behov av maskiner, konstgödsel, motorbränsle, byggnadsmaterial och mycket annat kommer till mycket stor del, direkt eller indirekt, från de stora bolagen, inte minst de multinationella. Vi har — och jag skall sluta med det, herr talman — i vår motion yrkat på en snabb utredning i syfte att stoppa de multinationella företagens erövring av svensk livsmedelsindustri. Vi anser att det är nödvändigt att förstatliga dessa industriers svenska dotterbolag för att skydda de aktiva jordbrukarnas och konsumenternas intressen. Vi anser att utredningen också bör få i uppdrag att undersöka och föreslå åtgärder beträffande de monopolföretag som behärskar och skapar enorma profiter på maskiner, konstgödsel, byggnadsmaterial osv., som krävs för det svenska jordbruket och skogsbruket. Jag har inget särskilt yrkande att ställa i det här sammanhanget om undersökningen av de multinationella företagen. Jag vill bara betona att man inte seriöst kan diskutera det svenska jordbruket och svensk jordbrukspolitik utan att behandla de här frågorna.

Herr talman! Som talare före mig har sagt ingår huvuddelen av de motioner som behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 37 i jordbruksutredningens arbete, och där räknar vi med en redovisning under det här året. Det finns alltså ingen orsak för mig att nu ta upp en ytterligare diskussion i dessa frågor, eftersom vi får orsak att inom relativt kort tid ta upp den här diskussionen igen. De frågor som herr Takman tar upp i reservationen nr 1 faller också inom jordbruksutredningens arbetsområde. Jag vill deklarera att jag känner en viss sympati för de tankegångar som herr Takman redovisar i reservationen, men det snabbaste sättet att få dessa frågor prövade är onekligen att jordbruksutredningen tar upp dem i sitt slutarbete. Vi får därmed tillfälle till en samlad belysning av de förslag som blir resultatet av jordbruksutredningens arbete. När det gäller herr Takmans synpunkter beträffande de multinationella företagen noterar jag att det ärendet faller utanför dagens föredragningslista. Hur angeläget det än vore att diskutera dessa frågor så är den tidsbrist som vi arbetar under ett hinder härför. Jag vill bara uttrycka min uppskattning av att herr Takman lämnade denna redovisning vid den här tidpunkten på sessionen. Jag upplevde det som herr Takmans synpunkter inför den framtida jordbrukspolitiken, som han tyvärr inte får möjligheter att vidare föra i den här kammaren. När det gäller reservationen nr 2 klampar de borgerliga ledamöterna i utskottet utanför jordbruksutskottets verksamhetsområde när de kräver en ökad årlig emissionsrätt för Hypoteksbanken. Enligt riksdagsordningen ankommer det på finansutskottet att bereda ärenden om allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken och ärenden som rör riksbankens verksamhet. Vi har här tidigare i vår med lottens hjälp bifallit ett förslag, formulerat av de borgerliga ledamöterna i finansutskottet, där det krävdes att ökat utrymme skulle ges på kapitalmarknaden för bl.a. Allmänna Hypoteksbanken. Nu accepterar de borgerliga ledamöterna i jordbruksutskottet inte vad deras kolleger i finansutskottet och här i kammaren har ställt sig bakom utan kräver ytterligare utrymme för en ökad årlig emissionsrätt för Hypoteksbanken. Jag har svårt att tänka mig en arbetsordning här i riksdagen som innebär att de olika utskotten från tid till annan skall kunna etablera sig som något slags överutskott och som i det här fallet försöka dirigera kreditpolitiken, som ligger inom finansutskottets verksamhetsområde. Vi har med den nya riksdagsordningen skapat ett utskott som har till uppgift att hantera de här frågorna. Enligt min uppfattning är det mera angeläget att se till att det också fungerar på det sättet. Nu är det ju så att kreditvolymen måste anpassas till kreditoch finanspolitiken i stort och inte bara i förhållande till antalet lånesökande inom jordbruket. Inom ett givet utrymme på obligationsmarknaden har de olika kreditområdena att konkurrera med varandra. Ökar man emissionerna för ett område är det naturligtvis stor risk för att något annat område får maka på sig. Avvägningen av det totala kapitalutrymmet på kreditmarknaden och frågan om hur fördelningen mellan olika områden skall ske har vi uppdragit åt riksbanken att hantera. Är man inte nöjd med riksbankens verksamhet på detta område, är det naturligtvis i bankofullmäktige som man skall föra fram sin kritik eller också göra det när man granskar riksbankens verksamhet — denna granskning sker i finansutskottet. Jag tror att det är nödvändigt att vi från riksdagens sida försöker hålla den här gränsdragningen klar för oss och inte går in i de arbetsuppgifter riksbanken har på det här området. Annars hamnar vi i en omöjlig situation när det gäller riksbankens handlingsfrihet inom kreditpolitiken. Socialdemokraternas och vpk:s representanter i jordbruksutskottet finner inga skäl för att jordbruksutskottet skall ge sig in på dessa områden, inte heller att man skall begränsa handlingsfriheten för riksbanken. Mot denna bakgrund, herr talman, vill jag yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan och avslag på reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Herr Wictorsson har i stort sett rätt när han redovisar de principiella grunderna för bedömningen av fördelningen av vårt lands kapitalresurser.

Det är förklaringen till att reservationen finns.

Herr talman! Jag vill bara ställa en kompletterande fråga till herr Larsson i Borrby.

Jag kan inte finna skäl för det. Jag har en bestämd anledning att tro att riksbanken har alla möjligheter att i sin verksamhet ge utrymme för de önskemål som riksdagen tidigare i vår framfört. Det finns inget skäl varför vi nu, med anledning av reservationen i jordbruksutskottet, skulle utvidga den beställningen.

Herr talman! Det ankommer naturligtvis på riksbanken att ha den överblick och den helhetssyn som herr Wictorsson påstår att inte riksdagen kan ha.

Och jag anser fortfarande att det inte kan vara något fel om jordbruksutskottet pekar på detta, och det är ännu mindre fel om riksdagen ansluter sig till denna jordbruksutskottets bedömning.

Herr talman! Jag måste ta ett par minuter i anspråk för en kort deklaration. Jag anser att småjordbruket är en mycket viktig näringsgren i landets glesbygder. Småjordbrukaren och hans familj behöver kompletterande inkomst från annan sysselsättning. Därför måste vi föra en regionalpolitik som riktar in sig på att förbättra inkomstmöjligheterna för småjordbrukarna och ge dem kompletterande sysselsättningar. Detta ligger också i linje med folkpartiets program för jordbruket. Herr talman! Jag kommer därför att stödja reservationen 1.

Fru talman! I inrikesutskottets betänkande nr 38 behandlas framställ — Åtgärder för ningar från regeringen om anslagsförstärkningar m.m. på det arbetsmark = invandrare nadspolitiska området och till arbetsmarknadsdepartementets egen verksamhet. I de fallen råder enighet inom utskottet, och jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan under punkterna 1, 2 och 3. Under den sista punkten, nr 4, i betänkandet tar utskottet upp en framställning från regeringen om ett anslag på 1 milj.kr. till informationsåtgärder bland invandrare, som arbetar här i landet, om betydelsen av att de lär sig svenska men också om de rättigheter och förmåner som är förenade med undervisningen i svenska. Sedan den 1 juli 1973 gäller att alla anställda invandrare med inga eller endast bristfälliga kunskaper i svenska har lagfäst rätt att få ledighet från sin anställning under 240 timmar — i vissa fall under något mer begränsad tid — för att gå på någon av de särskilda kurser i svenska som samhället via studieförbunden kostnadsfritt erbjuder invandrarna. Kostnadsfri undervisning i svenska har varit en förmån som länge erbjudits invandrarna i form av studiecirklar på fritid. Man har dock ansett att resultatet av undervisningen blir bättre, om den inte behöver förläggas efter en tröttande arbetsdag. Som jag nyss antydde lägger samhället ned avsevärda belopp för den avgiftsfria undervisningen i svenska. Det har då ansetts skäligt att även arbetsgivarna bidrar ekonomiskt till att de anställda får de kunskaper i svenska som är en förutsättning för att de skall kunna klara sina arbeten. Därför skall arbetsgivarna inte bara ge sina anställda invandrare ledighet för undervisningen, utan de skall också betala lön till invandrarna under den tid de deltar i undervisningen. Lön skall utgå även om undervisningen helt eller delvis av praktiska skäl måste förläggas till invandrarens fritid. Den lagstiftning jag nu redogjort för kom till på hösten 1972 och våren 1973. Under de år som har gått därefter har det visat sig att lagstiftningen inte har fått den genomslagskraft som man hade hoppats. Olika undersökningar har gjorts, och de tyder samstämmigt på att förhållandevis få invandrare har kommit att utnyttja sina rättigheter enligt lagen. Skälen härtill är flera, men en viktig orsak är att informationen om betydelsen av kunskaper i svenska språket och de lagfästa rättigheterna att skaffa sig sådana kunskaper har varit otillräcklig. Invandrarna känner i många fall inte till sina rättigheter, och omvänt vågar man också påstå att kunskaperna om arbetsgivarnas skyldigheter enligt lagen varit bristfälliga bland flertalet företagare. I propositionen föreslår statsrådet Leijon att man skall starta en informationskampanj bland invandrarna om deras rättigheter enligt lagen om svenskundervisning. 1 milj.kr. skall, som nämnts, anslås för än 131 damålet. Det är tänkt att pengarna skall ställas till de fackliga organisationernas förfogande för att organisationerna skall kunna sprida information genom uppsökande verksamhet ute på arbetsplatserna. Mot detta har ett par ledamöter från moderata samlingspartiet opponerat sig i en motion till vilken partiets ledamöter i utskottet har anslutit sig genom en reservation till betänkandet. Man är med på att det behövs en uppsökande verksamhet, men man vill inte, som man säger, att de renodlade intresseorganisationerna skall ha hand om informationsverksamheten. Så avstyrker man propositionens förslag och tillägger att informationsinsatserna bör kunna göras genom de reguljära samhällskontakterna mellan invandrarna och deras organisationer. Hur detta skall gå till utvecklas inte, och tydligt är att det inte heller skall anvisas några pengar för den kontaktverksamheten. Jag vill fästa uppmärksamheten på att den målgrupp det här rör sig om är invandrare som finns ute på arbetsplatserna. Det gäller då att finna ett lämpligt organ som kan nå ut med den information som även reservanterna anser vara nödvändig. Få organisationer har en sådan lokal spridning som den fackliga rörelsen och, framför allt, de fackliga organisationerna finns ute på arbetsplatserna. Därför anser utskottets majoritet att det är naturligt att den uppsökande verksamheten anförtros de fackliga organisationerna, som dessutom har ett allmänt ansvar för lagens tillämpning. I motionen, som reservanterna stöder sig på, vänder man sig särskilt mot att de fackliga organisationerna skall få bestämma över hur pengarna skall användas. De menar att det är en myndighets uppgift att förfoga över offentliga medel: Vad motionärerna och reservanterna inte tänker på är att vad som här avses är att ge de fackliga organisationerna ett engångsbelopp för en informationsinsats av engångskaraktär. Verksamheten behöver komma i gång snabbt, och självfallet måste man inom olika branscher lägga upp verksamheten på olika sätt. Det måste då finnas frihet för dem som skall göra arbetet att välja mellan olika vägar. Utskottets majoritet har ansett att propositionens förslag innebär rimliga lösningar. Den har inte kunnat övertygas om att reservanternas resonemang är riktigt. Jag yrkar därför bifall till propositionens förslag och utskottets hemställan under punkten 4 och därmed också avslag på den vid punkten fogade reservationen av herr Nordgren och fru af Ugglas.